Herr talman! När trepartiregeringen föreslog att Uddeholms AB skulle få sitt lån på 600 milj.kr. sade vänsterpartiet kommunisterna ett bestämt nej. Pengarna skulle användas för att underlätta bolagets strukturförändringar 1977, och därmed skulle tusentals arbetstillfällen försvinna. Vi menade att pengar som satsas skall satsas på nya arbetstillfällen. Efter fusionen mellan Billerud och Uddeholm ändrade man på lånet, så att det även kunde komma Billerud till del i den nya koncernen. Vänsterpartiet kommunisterna hade samma uppfattning då, och vi sade nej till en sådan form av långivning som underlättar strukturförändringar, dvs. minskar antalet arbetstillfällen. Enligt den proposition som vi nu behandlar skall en del av detta lån gå till det nystartade bolaget, som skall ta hand om den rostfria sektorn på specialstålsidan. Vi är lika negativa här till lånet och yrkar därför avslag på förslaget att det nya stålföretaget skall få detta lån. Det kommer i vilket fall som helst att bli kraftiga personalminskningar på grund av rationaliseringar genom detta samgående. Vi har hittills inte upplevt ett enda samgående utan att man har minskat kraftigt på arbetskraften. Några garantier för sysselsättningstillfällena finns inte förenade med detta lån, något som vi menarär en förutsättning. Man säger i propositionen att det skall ske under socialt acceptabla former. Vi har sett tidigare strukturförändringar och rationaliseringar. De socialt acceptabla formerna har inneburit utslagning av orter och ett mindre antal arbetstillfällen. Herr talman! Specialstålsindustrin är i ett kritiskt läge, trots att vi i dag kan notera en mindre högkonjunktur. Denna högkonjunktur kan samtidigt utgöra en fara. Vi vet att man i specialstålsutredningen konstaterade att vi måste minska sysselsättningen med minst 5 000-10 000 arbetstillfällen, och det gällde då framför allt Bergslagsregionen. Vi vet vidare att riksdagen har anslagit 1,8 miljarder till specialstålsindustrin för strukturomvandlingar. Vi vet slutligen att det pågår strukturomvandlingar, antingen inom enskilda företag eller mellan flera företag i samverkan — här kan exempelvis nämnas Sandvik AB och Fagersta AB. I förlängningen av allt detta finner vi att det här är fråga om rationaliseringar och strukturförändringar som kommer att drabba Bergslagsområdet ganska kraftigt, framför allt då de mindre bruksorterna. De borgerliga partierna litar helt på marknadsekonomin och har tydligen inga andra förslag att komma med än att ge vissa krisföretag lån. Eftersom det nu aktuella lånet sammanhänger med hela specialstålsindustrins utveckling har jag med uppmärksamhet läst den reservation som finns fogad vid betänkandet, och jag har då funnit att det som föreslås är en investerings-, strukturoch sysselsättningsplan för specialstålsindustrin. Vad jag saknade i reservationen är ett uttalande om vilken målsättning man har för den här planen. Vad kommer denna nya plan att innehålla i förhållande till den utredning som Tony Hagström gjorde en gång i tiden? Kommer man att godkänna att vissa rationaliseringar och strukturförändringar genomförs, som då i stor utsträckning kommer att drabba Värmland, där de mindre bruksorterna kommer att få det ganska svårt framöver? Jag ser en fara i att om man inte klargör målsättningen för investerings-, strukturoch sysselsättningsplanen liksom frågan om på vilka villkor den skall grundas, så hamnar man i samma läge när det gäller specialstålsindustrin som blev fallet för SSAB genom det nyss fattade beslutet, nämligen att man får en strikt företagsekonomisk uppläggning av verksamheten, något som kommer att drabba de berörda orterna mycket hårt. Vänsterpartiet kommunisterna framförde redan i den föregående debatten förslag om att samordna specialstålsindustrin inom landet och att inrikta verksamheten på en hög specialisering. Men det bör icke handla om en inriktning bara på de traditionella marknaderna, utan i förslaget ligger att man i mycket större utsträckning försöker skapa en hemmamarknad, en manufakturering inom landet. Som vi vet har man inom specialstålsindustrin en mycket stor exporttillverkning. Den trenden måste brytas, och därmed kan en uppbyggnad av den svenska verkstadsindustrin komma till stånd i stället för att dess verksamhet skall behöva flyttas utomlands. Med en sådan ny inriktning kan man rädda de hotade bruksorterna. Till grund för dénna inriktning krävs en nationalisering och en samordning av den här verksam = Nr 153 heten. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 2544, vari yrkas avslag på förslaget om lån till specialstålsföretagen.
Herr talman! Hösten 1977 anvisade riksdagen 600 milj.kr. som lån till Uddeholms AB med villkorlig återbetalningsskyldighet. Avsikten var att lånet skulle göra det möjligt för bolaget att genomföra nödvändiga rationaliseringar och strukturförändringar i en balanserad takt. Lånet ställdes till bolagets förfogande i form av en räntelös fordran på staten. Denna fordran upptogs som en tillgång i bolagets balansräkning per den 31 december 1977. Någon utbetalning av lånet har inte skett. Uddeholms AB överlät under år 1978 sina skogs-, skogsindustrioch kemirörelser till nuvarande Billerud Uddeholm AB. I samband härmed medgav regeringen att Uddeholms AB även efter överlåtelsen fick åtnjuta lånet på villkor att Uddeholms AB senast den 31 december 1978 satte ned sin fordran på staten med lägst 200 milj.kr. Företaget har per den 31 december 1978 nedsatt sin fordran på staten till 400 milj.kr. Med stöd av riksdagens bemyndigande i december 1978 har regeringen beslutat att det belopp med vilket Uddeholms AB sätter ned sin fordran på staten får disponeras för ett lån på 200 milj.kr. till Billerud Uddeholm AB på i huvudsak oförändrade villkor. Inte heller i detta fall har någon utbetalning av lånet skett. För regeringen har redovisats planer på att slå samman den rostfria sektorn inom Uddeholms AB med Gränges Nyby AB. Sammanslagningen avses genomföras så att Uddeholms AB blir ägare till minst 90 96 av aktierna i Gränges Nyby AB som därefter övertar Uddeholms verksamhet i vad det gäller tillverkning av rostfria produkter. Gränges AB blir ägare till återstoden av aktierna i det nya bolaget. I detta sammanhang har frågan om återtagande av statens kvarvarande lån till Uddeholms AB på 400 milj.kr. och överföring av en del av lånet till det nya bolaget återigen blivit aktuell. Förslaget i propositionen innebär att 250 milj.kr. av villkorslånet till Uddeholms AB överförs till det nybildade bolaget under budgetåret 1979/80 på i huvudsak oförändrade villkor. En förutsättning skall dock enligt propositionen vara att Uddeholms AB sätter ned sin fordran på staten av återstående 150 milj.kr. till noll senast under budgetåret 1980/81. Beträffande lånevillkoren anförs i propositionen att amortering och räntebetalning bör påbörjas så snart det nya bolagets resultat och finansiella situation så medger och inte som tidigare under det år då Uddeholms AB beslutar om utdelning till aktieägarna. Lånet löper med ränta som läggs till lånet när reglerna medger ränteanstånd. Staten skall utse en styrelseledamot jämte suppleant samt en revisor i det nybildade bolaget. I detta sammanhang bör också nämnas att de blivande ägarna till det nya specialstålsbolaget för dettas räkning har begärt stöd i form av lån och garantier på sammanlagt 400 milj.kr. Denna begäran behandlas av strukturdelegationen, som har inrättats för att pröva frågan om lån och lånegaranti när 99 det gäller strukturåtgärder inom specialstålsindustrin m.m. Förslaget i propositionen ingår sålunda som ett led i tänkbara statliga åtgärder i syfte att främja tillkomsten av det nya bolaget. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i motionen 1978/79:2544 att propositionen skall avslås. Lars-Ove Hagberg har också framfört motiveringarna. Som skäl anges att lånet - liksom nyssnämnda, tidigare beslutade lån till Uddeholms AB och till Billerud Uddeholm AB inte är förbundet med några villkor i fråga om sysselsättningen. Detta är alltså vad som skrivs i motionen. Motionärerna anför i detta sammanhang att förslaget i propositionen ”inte innebär satsning på nya arbetstillfällen utan statlig medverkan för att minska arbetstillfällena”. Det är klart att man också kan framställa saken så när nödvändiga rationaliseringar för att uppehålla konkurrenskraften genomförs. Socialdemokraterna vänder sig mot Uddeholmslånets konstruktion. De säger att beloppet har fungerat som en bankgaranti, som gjort det möjligt att låna i privatbanker. Genom att på detta sätt ha en garanti har företaget kunnat använda pengar från den privata kapitalmarknaden i stället för statliga pengar. På så sätt har företaget kommit undan statligt inflytande över sina investeringar — detta enligt socialdemokraterna. Vad som nu föreslås är emellertid en lämplig stödform. Staten har kunnat erbjuda företaget hjälp, så att det har kunnat hjälpa sig självt utan att det har kostat skattebetalarna ett enda öre. Ingen del av Uddeholmslånet har ju behövt betalas ut. Att ställa garantier och att uppsätta ramar är statens uppgift snarare än att gå in och dirigera och finansiera i detalj. Socialdemokraterna säger också i en motion att de vill att pengarna skall överföras till utvecklingsfonden i Värmland. Men utvecklingsfondens resurser måste ses i ett större sammanhang. Anslagen till utvecklingsfonderna kommer riksdagen att behandla i samband med behandlingen av riktlinjerna för industripolitiken, vilka vi kommer att fatta beslut om inom de närmaste veckorna. Jag vill också säga att en överföring av lånet till utvecklingsfonden måste betraktas som ett medelstillskott, som naturligtvis kommer att konsumeras, medan lånet som konstruktion är en garanti, som stöttat upp företaget men som inte hittills har behövt utnyttjas. I sin motion under den allmänna motionstiden har socialdemokraterna också sagt att regeringen bör få i uppdrag att lägga fram förslag till investerings-, strukturoch sysselsättningsplaner för bl.a. specialstålsindustrin och att regeringen skall initiera en ägarsamordning inom denna industri. I sin reservation till utskottsbetänkandet, som Hugo Bengtsson har argumenterat för, följer socialdemokraterna upp den här tanken. Man vill att strukturdelegationen skall få sådana direktiv att den i större usträckning kan initiera förändringar. Det som nu föreslås — att 250 miljoner av det lån som beviljades Uddeholms AB 1977 skall få överföras till ett nytt bolag, Gränges Nyby AB - tycker jag är ett bra exempel på att staten hjälper en bransch till en mer rationell struktur utan att därför gå in i företaget och styra. Jag vill bemöta Hugo Bengtssons argumentation med att säga att strukturomvandlingsprocessen inom specialstålsindustrin hittills har gått i Nr 153 rätt riktning och varit tillfredsställande. Jag kan inte se att någon större positiv Onsdagen den effekt skulle ha uppstått om staten i stället detaljreglerat den inriktning 23 maj 1979 företagen borde ge sina investeringar. Den övergripande plan som socialdemokraterna önskar anser utskottsmajoriteten inte att det finns några motiv för. Vid de tillfällen då en bransch råkat riktigt illa ut och en snabbare och svårare strukturomvandling har varit nödvändig, då har samhället ingripit med mer omfattande ägaransvar och planläggning. Som exempel på det vill jag erinra om vad som har hänt medt.ex. varven, skoindustrin, tekoindustrin m.fl. branscher. Men utgångspunkten bör vara att stödja industrin med generella medel så länge det kan ge tillfredsställande resultat. Att skapa ett gott klimat för företagen att själva ställa om sig till förändrade konkurrensbetingelser måste rimligen vara den smidigaste vägen till framgång. Hittills har den här vägen också gett de resultat som vi har hoppats på, och jag tycker inte att man skall söka arbetsuppgifter åt strukturdelegationen, så att detta blir mer eller mindre ett självändamål. Så länge utvecklingen går i den riktning som statsmakterna har skissat upp, anser vi att verksamheten bör få fortgå utan ett direkt ingripande från statens sida. Det beslut vi nu skall fatta är alltså att 250 miljoner av Uddeholmslånet får överflyttas till ett nytt bolag, och den rostfria sektorn inom Uddeholm slås samman med Gränges Nyby. Uddeholms blir ägare till minst 90 96 av aktierna i Gränges Nyby, som därefter övertar Uddeholms rostfria rörelse. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på reservationen och motionerna i ärendet.

Herr talman! Vi säger nej till ett lån, eftersom de nödvändiga rationaliseringar för att öka konkurrenskraften som herr Ångström hänvisar till i nästan alla fall leder till att jobb förloras samtidigt som inga nya jobb tillkommer. Den som får lån skapar själv inga nya arbeten, och ingen tycks heller ta ansvar för att så sker. Men det är tydligen Rune Ångströms medicin på detta område. Däremot säger herr Ångström att samhället skall dra upp ramarna för rationaliseringarna. Varför kan man då inte också dra upp sysselsättningsramarna? Det är tydligen helt främmande för herr Ångström att ett lån skall vara förbundet med en sysselsättningsgaranti. Han vill i stället sätta in generella medel för det ändamålet. Men sådana kan bara garantera ägarnas trygghet. Arbetarna inom specialstålsindustrin har nog anledning att frukta för sina jobb i framtiden. Det vilar en förnöjsamhet över herr Ångström när han säger att han tror att specialstålsindustrin kan klara sig i framtiden på de fria marknadskrafternas villkor. Till Hugo Bengtsson vill jag säga att det också är fråga om vilka direktiv som ges, och det var sådana jag efterfrågade. I reservationen ges inga klara direktiv. Jag beklagar bara att det är samma brist i denna reservation som vad man upplever på handelsstålsområdet, nämligen att man där utgår från att ett handelsstålsbolag till bristningsgränsen kan utnyttja affärsmässiga och företagsekonomiska principer.
Herr talman! Jag vill helt kort säga till Hugo Bengtsson att regeringen följer utvecklingen inom branschen mycket noga och att vi, om det finns anledning att göra ingripanden och korrigeringar, naturligtvis kommer att göra sådana. Men utvecklingen inom branschen har hittills varit överraskande positiv, och en samordning är på gång. Ett bevis för att de åtgärder som tidigare är vidtagna, bl.a. beviljandet av lånet till Uddeholm, har varit lyckosamma och för att garantin i detta sammanhang har använts på rätt sätt är att företaget haft en positiv utveckling sedan detta lån beviljades. Någon utbetalning av lånet har inte behövt göras. Inga skattepengar är alltså i omlopp i detta sammanhang. Med detta vill jag klart uttala att regeringen naturligtvis tar sitt ansvar och bedriver en kontinuerlig övervakning samt att regeringen, om det behövs ingripanden, också gör sådana. Hittills har det dock inte varit nödvändigt. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga, att vi är beredda att ta ansvaret för sysselsättningen och arbetskraften så länge som vi sitter i regeringsställning. Det gör vi genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men vi gör det också genom att lämna stimulans till produktutveckling och annan utveckling inom branschen. Jag tror att detta är den rätta vägen att gå när det gäller att hävda oss, upprätthålla konkurrensförmåga och sysselsättning.

Herr talman! Helt kort: Överläggningar pågår mellan företagen i branschen för att få till stånd en samordning av produktionen och den samordning som i övrigt behövs i det här sammanhanget. Så länge denna diskussion pågår och åtgärderna följer det mönster vi anser vara det rätta finns det ingen anledning för regeringen att ingripa. Jag vill än en gång betona att regeringen följer denna fråga mycket noga. Om ingripanden anses nödvändiga kommer regeringen också att göra sådana.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet berörs motionen 1978 79:194 om ändring av lånet till Uddeholms AB. Vi har i motionen utförligt beskrivit motiven för de två yrkanden som vi aktualiserat, nämligen yrkandet I om en sysselsättningsgaranti under viss tid för de anställda inom Uddeholms AB och yrkandet 2 om att den outnyttjade delen av statens lån till Uddeholm skall få disponeras av Utvecklingsfonden i Värmlands län. Herr talman! Det är inte första gången vi behandlar frågor kring Uddeholmsbolaget här i kammaren, och flera ärenden som berör nämnda bolag kommer att behandlas senare under vårsessionen. Anledningen till denna återkommande riksdagsbehandling av Uddeholm är ju att bolaget befunnit sig och fortfarande befinner sig i stora svårigheter. Man har successivt minskat antalet anställda, och en fortsatt minskning befaras ske i samband med en kommande omstrukturering. Jag har tidigare i kammaren då Uddeholmslånen behandlats uttryckt kritik mot att staten som den stora långivare den är till Uddeholm inte skaffat sig tillräckligt inflytande över strukturförändringarna i bolaget. Jag upprepar vad jag tidigare har sagt, nämligen att ingen annan långivare skulle ha godtagit att bli så ställd vid sidan om när det gäller att utforma bolagets framtida struktur. Med detta som bakgrund är det naturligt att vi som upplever bolaget och personalminskningarna på nära håll skulle ha velat få inskrivet i näringsutskottets betänkande angående ändring av lånet till Uddeholm att det skulle ha funnits en sysselsättningsgaranti som hade kunnat säkra jobben för de anställda på ett annat sätt än vad som hittills har skett. Emellertid har nu mina partikamrater i näringsutskottet utformat en reservation, i vilken man kräver att regeringen skall lägga fram en investerings-, strukturoch sysselsättningsplan för specialstålsindustrin. Jag anser att denna reservation på sikt tillgodoser de krav som vi motionärer framställt när det gäller sysselsättningsgaranti, och jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Vi har, som jag nämnt, ytterligare ett krav i vår motion, nämligen att den outnyttjade del som finns kvar av Uddeholmslånet skulle få disponeras av Utvecklingsfonden i Värmlands län. Självfallet är inte detta krav gripet ur luften för att så att säga göra oss motionärer populära någonstans. Nej, det är sakligt underbyggt av Utvecklingsfonden själv och dessutom upptaget i Värmlandsdelegationen i dess framställning till regeringen om nödvändiga resurser till länet som en konsekvens av de direktiv som regeringen har gett Värmlandsdelegationen, nämligen att delegationens uppgift skall vara att skapa åtgärder för långsiktig sysselsättning i Värmlands län. Utvecklingsfonden har via Värmlandsdelegationen hos regeringen begärt 200 milj.kr. för att arbeta med framåtriktade projekt och för att förstärka sysselsättningen i länet. Vi har, herr talman, många gånger här i kammaren påtalat situationen i Värmland, som innebär att hela länets basindustri f. n. är i gungning. Den enda möjligheten att skapa nya jobb i stället för dem som försvunnit, bl.a. inom Uddeholm, är ju att åstadkomma en förstärkning av många företags finansiella situation samt att åstadkomma ett nyföretagande i länet. Det finns sådana projekt på gång inom Utvecklingsfonden i Värmlands län, men vad som saknas är ekonomiska resurser och riskvilligt kapital. Allt fler företag vänder sig nu till Utvecklingsfonden i samma takt som de på löpande band får nej från bankinstituten. Det kostar pengar att få i gång något nytt. Jag skall nämna ett exempel. I Persberg i Filipstads kommun kommer snart järnmalmsgruvan eventuellt att läggas ned. Man har då tagit fram ett kalkbrytningsprojekt i närheten, där inte bara nya brytningsmetoder utvecklas, utan där också maskiner för kalkens användning inom jordbruk och miljövård utvecklas. Detta projekt kostar ca 50 milj.kr., och det är nödvändigt att genomföra det, om man skall kunna åstadkomma ersättningssysselsättning för gruvarbetare i östra Värmland. Värmlands län är, herr talman, ett av de av arbetslöshet hårdast drabbade länen i dag. Endast Norrbotten har högre siffror. Detta borde, menar vi, motivera extra medel till Utvecklingsfonden på samma sätt som extra medel ges till utvecklingsfonderna exempelvis i varvslänen. Näringsutskottet har yrkat avslag på vår motion med motiveringen att den förstärkning av resurser till Utvecklingsfonden i Värmlands län som vi krävt måste ställas i relation till övriga utvecklingsfonder. Det kan tyckas att vi enligt vårt förslag skulle få för mycket pengar. Men ställer man den aktuella summan i relation till problemen i länet, finner man att det är en liten summa för att kompensera de ca 7 000 industrijobb som har försvunnit i Värmland sedan 1975. Uddeholm har förklarat sig icke ha användning för den del av lånet som vi vill överföra till Utvecklingsfonden. Man har instämt i våra krav och anser att det kanske vore ett lämpligt sätt att till Utvecklingsfonden överföra den del som återstår av lånet. Herr talman!

Innebörden är ju att utskottets motivering, att Uddeholmslånet i sitt nuvarande skick endast är en utfästelse från staten och inget verkligt penninglån, också beaktas och att riksdagen därmed här i dag får möjlighet att göra en anslagsframställning till regeringen.
Herr talman! Det allmänna yrkandet i Sune Johanssons motion sammanfaller till stora delar med den socialdemokratiska partimotionen, och när det gäller denna gick jag i svaromål redan i mitt inledande anförande. Vad beträffar det särskilda yrkandet om en överföring av lånet till Utvecklingsfonden, så berörde jag även den saken i mitt anförande. Jag vill här påpeka att anslagen till utvecklingsfonderna kommer att behandlas i ett särskilt betänkande, som gäller inriktningen av industripolitiken i Sverige. När det betänkandet kommer upp till behandling i kammaren får vi tillfälle att diskutera de olika anslagen till utvecklingsfonderna. Jag vill dessutom i korthet konstatera att Sune Johansson i den här delen inte har fått stöd av sina partikamrater i näringsutskottet, utan i det här avseendet är det ett enigt utskott som står bakom betänkandet.
Herr talman! När man lyssnade till Rune Ångströms inledningsanförande fick man väl uppfattningen att han i bakgrunden hade en spökröst från kanslihuset. Han påstod att konstruktionen av stödet skulle vara ett bra sätt att klara det här företagets problem på. Jag vill delvis instämma i vad Lars-Ove Hagberg sade i sitt anförande — jag har tidigare själv framfört samma kritik — , nämligen att det här sättet att ge pengar inte skapar det som i varje fall vi inom arbetarrörelsen är ute efter, dvs. anställningstrygghet och möjlighet för människorna att bo kvar på dessa bruksorter i länet. Sedan är det en sak som jag skulle vilja be herr Ångström föra vidare till sina partikamrater i regeringen. Så snart vi från det här länet gör framställningar om extra resurser får vi av folkpartiregeringen veta att vi fått stora resurser, bl.a. Uddeholmslånet på 600 milj.kr. Nu finner man att det här inte är fråga om några pengar utan bara om en utfästelse. Jag tycker att herr Ångström bör be statsråden lägga detta på minnet när de är ute i Värmland och skryter om vad folkpartiet gjort för sysselsättningen i länet.
Herr talman! Med anledning av vad Sune Johansson nu sade vill jag i korthet konstatera att vi lämnat en garanti till Uddeholmsbolaget. Den garantin har haft en mycket positiv inverkan på företagets verksamhet. Kan man på det sättet hjälpa företaget utan att skattepengar sätts i omlopp är det en bra åtgärd. Jag har också sagt att vi skall följa utvecklingen inom branschen. Finns det anledning att vidta korrigerande åtgärder, så är regeringen beredd att göra det.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är att Rune Ångström i sitt inledningsanförande talade om den positiva inverkan som denna garanti haft och att den inte kostat samhället några som helst skattepengar. Han återkom till den saken även i sin replik nyss. När han säger det har han knappast fast mark under fötterna. Det här var från början ett ärende för arbetsmarknadsutskottet, som föreslog dessa 600 milj.kr. till Uddeholmsbolaget. När det gällde fördelningen mellan Billerud Uddeholm AB och Uddeholm AB skrev den borgerliga majoriteten att detta ytterst var en fråga för de två bolagen och att riksdagen inte skulle lägga sig i den. Jag anser fortfarande att man behöver lägga sig i. Vi har nu ett förslag från den regering som Rune Ångström talar så mycket om. Det är en proposition där man anslår 40 milj.kr. till BUAB, Billerud Uddeholm AB, för att säkra sysselsättningen, inte för att öka den. Man skall också ha med i beräkningen vad det kostar samhället att det i denna strukturplan ingår att man skall minska antalet anställda med 1 200. Det kostar 40 milj.kr. under 1979, och det kommer säkert att kosta 40-50 milj.kr. under 1980. Och det är väl under alla förhållanden skattepengar? Det kommer alltså att kosta 75-100 milj.kr., och det kommer att bli 1 200 färre anställda i detta bolag. Detta måste finnas med i bilden. Vi ville, som Sune Johansson sade, från början ha en annan konstruktion på detta lån. Det enda som regeringen har följt upp när det gäller lånevillkoren är att den har gjort en ändring, så att bolaget kan börja dela ut pengar till aktieägarna innan man klarat upp lånet. På det sättet har man gjort det bättre för aktieägarna.

Herr talman! Men anledning av det senaste inlägget i debatten vill jag åter göra några konstateranden. Det första är att det stöd som vi i detta fall har givit Uddeholmsbolaget har varit en lämplig stödform. Staten har kunnat erbjuda företaget att hjälpa sig självt utan att detta kostat skattebetalarna ett enda öre. Ingen del av Uddeholmspengarna har behövt betalas ut. Att på detta sätt ställa garantier och bestämma ramar har enligt min mening varit statens uppgift i detta fall. Man bör begagna den metoden innan man går in och försöker dirigera och finansiera i detalj. I den socialdemokratiska motionen 1508, som är väckt under den allmänna motionstiden, föreslås att regeringen skall få i uppdrag att lägga fram förslag till investerings-, strukturoch sysselsättningsplaner för bl.a. specialstålindustrin och att regeringen skall initiera en ägarsamordning i branschen. Socialdemokraterna har följt upp dessa krav i sin reservation. Strukturomvandlingsprocessen inom specialstålindustrin har hittills gått i rätt riktning. Med hänsyn till den korta tid som har gått sedan insatserna började verka har den också varit tillfredsställande framgångsrik. Jag tror inte att effekten på något sätt skulle ha blivit mer positiv om staten hade gått in och detaljreglerat utvecklingen och givit anvisningar för hur företagen skulle göra sina investeringar och i övrigt driva verksamheten. Därför anser jag att det inte heller finns någon anledning att nu upprätta någon övergripande plan som så att säga utifrån går in i företagets planerande. Det finns inte några motiv för det.

Herr talman! Hösten 1975 föreslog dåvarande regeringen en lag som skulle göra förvärv av hyresfastigheter beroende av tillstånd av hyresnämnd. Lagen skulle gälla i hela riket. Dess syfte var att förebygga spekulation i hyresfastigheter. Lagen var avsedd som ett skydd för bostadskonsumenterna. Bakgrunden var den allt tydligare spekulation och det skojeri som förekom inom fastighetsbranschen. Priserna sköt i höjden, och vinsterna var enorma. Samtidigt försummades fastigheternas underhåll. Hyresgästernas intressen kom i kläm. Lagen — som sedan kom att antas i begränsat skick av riksdagen — kom på vardagsspråk att kallas för Lex Backström. Det är en erinran om den unge arkitekten Adam Backström i Stockholm som köpte — och sålde — hyresfastigheter på löpande band och därmed skapade sig en stor personlig förmögenhet. Några omkostnader för en seriös fastighetsförvaltning var han inte besvärad av. Han var heller inte ensam. Många äventyrare har under årens lopp haft fastighetsmarknaden som en tummelplats för personliga vinstsyften, en verksamhet som underlättats av bankernas beredvillighet att ställa upp med lån. Hade bankerna haft ett uns av samvete hade aldrig dessa transaktioner förekommit. I dag skall kammaren ta ställning till ett lagförslag som folkpartiregeringen tagit fram. Bestämmelserna om tillståndsprövning vid förvärv av hyresfastighet skall från 1 juli i år utsträckas till hela landet. Tillståndsprövningen skall kunna initieras av kommun i vilken fastigheten är belägen. Kommun och hyresgästorganisation får ställning som part i tillståndsärenden med besvärsrätt till bostadsdomstolen. Den 23 maj 1979 är således Sveriges riksdag redo för beslut i denna fråga på ungefär samma beslutsunderlag som i december 1975. Lagförslagen 1975 och 1979 är i allt väsentligt lika till innebörden. Från socialdemokratiskt håll gjorde vi vid utskottsbehandlingen 1975 den bedömningen att det var bättre med en begränsning av lagen till de tre största storstadsområdena — Stockholm, Göteborg, Malmö — än att riskera att förlora allt genom lottning i kammaren. De borgerliga i utskottet ville nämligen inte ställa upp på den socialdemokratiska regeringens förslag. Valutgången 1976 visade att vårt handlande i december 1975 var riktigt. Med den inställning de borgerliga hade var en lag om tillståndsprövning efter valutgången i september 1976 periferisk. Det visar också därefter våra ständiga försök att få fram ett lagförslag gällande för hela landet. Socialdemokratiska interpellationer och motioner kantar vägen fram till dagens sammanträde med socialdemokraterna som ständiga pådrivare. Det är ingen överdrift att tala om nära fyra förlorade år. Även i ett annat hänseende har våra farhågor besannats. Vi varnade uttryckligen för att fastighetsskojarna skulle söka sig nya marknader i de områden där tillståndslagen inte gällde. Redan i interpellationsdebatten i december 1976 kunde vi påvisa nya platser som utsattes för spekulation med hyresfastigheter. Vi kunde tillhandahålla viktiga uppgifter. Men det var regeringen inte tilltalad av. Våra varningar möttes med nonchalans av bostadsminister Birgit Friggebo som — också med hänvisning till justitiedepartementet — försökte bagatellisera och nedvärdera ärendet. Vi ansåg kampen mot fastighetsskojarna - i hyresgästernas intresse — vara en typisk samarbetsfråga, men Birgit Friggebo viftade på regeringens vägnar bort alla sådana funderingar. I dag står således regeringen och de borgerliga i utskottet på samma nivå i denna fråga som man hade möjlighet att befinna sig på redan i december 1975. Självfallet är vi socialdemokrater glada över att något äntligen har skett. Vi betraktar lagförslaget och utskottsbetänkandet som en framgång. Men vi betonar samtidigt att lagförslaget inte är tillräckligt. Tiden rinner snabbt undan. Erfarenheterna har lärt oss att riksdagen måste visa större förutseende och låta besluten ta sig uttryck i ett klarare lagspråk. Som jag och Per Bergman framhåller i motionen 2624 öppnar dess värre den nya lagen möjligheter för spekulation med hyresfastigheter. Den som lämnar felaktiga uppgifter och lurar myndigheterna inför tillståndsprövningen skall för all framtid enligt vår uppfattning vara diskvalificerad vid förvärv av hyresfastighet. Vi anser att förvärv genom testamente skall vara tillståndspliktiga. I motionen 786 kräver Lars Ulander och jag sådana ändringar i lagen att de bostadssociala kraven fastare kan hävdas. Vi skulle vinna tid på att få dessa ändringar aktualiserade nu. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till de två reservationer som socialdemokraterna i civilutskottet har fogat till betänkandet. De här motionskraven vill de borgerliga i utskottet inte vara med om, och det kan vi bara beklaga. Vad som står i våra motionskrav är direkt hämtat ur verkligheten. För några dagar sedan stoppade bostadsstyrelsen statliga lån till en herre i fastighetsbranschen i Stockholm som undandragit bostadsförmedlingen lägenheterna efter genomförd sanering. De såldes i stället på svarta börsen genom en s.k. kändis till andra kändisar. Enligt vårt synsätt har denna person för framtiden förverkat all rätt till nya fastighetsförvärv på hyresmarknaden. Ett annat exempel — och dess värre ett rent skräckexempel — är den äldre finansman som på ålderns dar börjat leka i fastighetsbranschen. Han fick förvärvstillstånd, eftersom han inte tidigare hade misskött några hyresfastigheter. Enligt tillståndslagens formulering var syftet med förvärven att idka bostadsförvaltning. Men det blev ett kort gästspel i Stockholms bostadsdjungel. Fastigheterna skänktes bort till närstående. Och släktskapsförhållanden behöver inte prövas enligt tillståndslagen. Några lägenheter att hyra ut finns inte heller kvar. I stället byggs fastigheterna om till bostadsrätt med strimlade lån. Så enkelt är det att komma förbi lagen. Trots att vi nu skall ta en lag omfattande hela landet, är den redan vid beslutstillfället otillräcklig. Dessa smakprov på lurendrejeri och spekulation utspelas utan att samhället har någon laglig beredskap. Det är en annan sak — nog så allvarlig — att Stockholm styrs av de borgerliga partierna utan någon uttalad ambition att ens utreda de faktiska omständigheterna i de här påtalade fastighetsaffärerna. Herr talman! När man läser riksdagsprotokoll eller referat från politiska framträdanden, frapperas man av att så många borgare så vackert skildrar sin inställning att vilja medverka till en social bostadspolitik. Jag syftar närmast på centern och folkpartiet. Moderaterna står i en klass för sig och gör sig inte ens besväret att formulera sig bostadssocialt. Men när verkligheten gör sig påmind i form av krav på djärvare politiska krafttag, då sitter de borgerliga nöjda. Som nu — ännu en gång — när de i civilutskottet avstyrker socialdemokratiska motioner som skulle ge lagstiftningen en större verkan. Man får verkligen hoppas att höstens val medför en sådan förändring av riksdagens sammansättning att de krafter stärks som anser att bostaden är en social rättighet och inte en handelsvara, för den pågående spekulationen med hyresfastigheter i personligt vinstsyfte måste stoppas med större beslutsamhet än vad som skett hittills.

Herr talman! Spekulationen på bostadsmarknaden har som bekant blivit ett allt större problem, och förhållandena är nu sådana att bostadens ställning som en social rättighet inte kan upprätthållas. Bristerna i lagstiftningen har kraftigt bidragit till detta, och de halvdana och halvhjärtade försök att begränsa spekulationen som gjorts från de borgerliga regeringarnas sida har varit helt otillräckliga. Vad de flesta människor, som direkt eller indirekt drabbats eller tagit del av fastighetshajarnas spekulation i deras bostadsbehov, anser borde vara självklart vågar eller vill man från ansvarigt borgerligt håll inte på allvar ta itu med. Med all rätt frågar hundratusentals hyresgäster sig varför man inte tar itu med och klämmer åt fastighetsdirektörer, fastighetsmäklare, byggmästare, fastighetsägare, hyresförmedlare eller andra som sysslar med denna verksamhet, vilken titel eller fasad de än döljer sig bakom. Det betänkande vi nu behandlar gäller vissa förändringar i lagen om förvärv av hyresfastigheter. Jag noterar att man från utskottets och riksdagens sida nu närmar sig vpk:s krav på förbättringar, som vi framförde redan före och i samband med lagens tillkomst. Nu föreslås att bestämmelserna om tillståndsprövning vid förvärv av fastighet skall utsträckas till att gälla hela landet och att kommun och berörd hyresgästorganisation skall få ställning som part i tillståndsärendet och därigenom bl.a. kunna anföra besvär till bostadsdomstolen. Som jag redan har sagt tycker vi från vpk att det är bra att dessa våra vid det här laget flera år gamla förslag, som tidigare har avslagits, nu genomförs. Men samtidigt vill jag, som vi även framhållit i vår motion nr 2625, säga att nu föreliggande förslag är ofullständigt och otillräckligt, bl.a. då det gäller hyresgästernas möjligheter att påverka ärenden och påkalla prövning hos hyresnämnden. Det uttalade syftet med lagen — att förebygga spekulationer i hyresfastigheter — kan genom de brister och ofullständigheter som fortfarande finns inte på ett riktigt sätt tillgodoses utan ytterligare förändringar. Som vi vid det här laget börjar bli vana vid har folkpartiregeringen också i detta ärende frångått en del förslag som utredningar och departement framfört. Det gäller nu återigen förslag som för de flesta människor som berörs skulle innebära förbättringar, medan folkpartiregeringen inte vågar lägga fram sådana förslag. I bil. I till den proposition som behandlar förändringar av lex Backström, justitiedepartementets promemoria, föreslås sålunda lagändringar även i andra delar än vad som förs fram i propositionen. Särskilt i ett avseende är det beklagligt att regeringen inte för fram promemorieförslaget. Det gäller inskrivningsmyndigheternas åligganden med anledning av ansökan om lagfart. Det förslag om en skärpning av den s.k. lagfartsplikten som föreslås i promemorian skulle vara ett verksamt bidrag för att begränsa och försvåra spekulationshandeln.

Vi får alltså inte någon behandling i vår av den mycket viktiga del som har att göra med den s.k. lagfartsplikten. Andra förändringar som vi från vpk föreslår är att inte bara kommun utan även hyresgästorganisation skall få påkalla prövning av förvärv och att hyresgästorganisation också genom kommunen skall erhålla anmälan om förvärv av hyresfastighet. Det stora problemet i detta sammanhang är ju annars tillämpningen av lagen, och där flaggar regeringen i propositionen för en översyn så småningom. Som framgår av vår motion menar vi att en skärpning i lagen bör genomföras redan nu så att också praxis i tillståndsärenden kan skärpas. Vi menar alltså att tillräckliga erfarenheter — och negativa sådana — finns för att redan nu motivera en bättre kontroll. Någon ytterligare översyn så småningom behövs inte. Då vi föreslår en ändring av lagen så att man klart säger ifrån att förvärvstillstånd skall vägras om förvärv sker i spekulationssyfte, gör vi det med utgångspunkt i de erfarenheter som finns på detta område. Utskottet säger att man inte nu är beredd att pröva en lagstiftning enligt vår motion men anmärker också på att motionsförslaget, enligt utskottets mening, då det gäller den centrala frågan om när tillstånd skall vägras har uppenbara brister. Jag tolkar detta så att utskottet har ansett att svårigheter skulle uppstå när det gäller att avgöra om och när spekulationssyfte skulle anses kunna föreligga. Jag håller med om att visst kan svårigheter uppstå då det gäller tillämpningen, men det bör ju inte få vara ett avgörande skäl för att avstå från ett klart ställningstagande mot spekulationssyften också i lagtexten. För den som något har följt med i vad som hänt och händer på detta område måste det stå klart redan vid ansökan av tillstånd att många som vill köpa en hyresfastighet gör det i syfte att tjäna grova pengar, att göra svarta pengar vita, att mygla undan pengar från skatt och lura samhället. Sådant kallar jag för spekulation, och i de fall en spekulant tidigare gjort sådana affärer borde spekulationssyftet stå klart. Tyvärr händer det nu bara i yttersta undantagsfall att en köpare vägras förvärvstillstånd i sista instans även om alla tidigare instanser har avstyrkt. Erfarenheterna från Stockholms kommun visar detta, och de utredningar som har gjorts visar klart på det helt omöjliga i den nuvarande situationen. Jag är därför helt överens med Oskar Lindkvist om den värdering som han gjorde i sitt inlägg här före mig, att det är helt otillräckligt med de förslag till förändringar och förbättringar som vi nu har att ta ställning till och som kommer att genomföras. Vi måste gå vidare på detta område. Vi måste ta itu med de uppenbara brister och svagheter som underlättar och möjliggör den spekulationshandel som förekommer. Herr talman! Lex Backström är inte tillräckligt effektiv som den nu är, och man kan knappast täppa till alla kryphål för ”skummisarna” på bostadsmarknaden genom en effektivare lagstiftning. Men det får inte innebära att man underlåter att vidta förbättringar i linje med vad man bl.a. från vpk och hyresgäströrelsen har föreslagit. De enda riktigt effektiva åtgärderna heter kommunalisering av hyreshusbeståndet och en obligatorisk bostadsförmedling, men i avvaktan på en majoritetet för detta måste lagförbättringar genomföras. Till förbättringarna hör åtgärder mot den svarta lägenhetshandeln och spekulationen i insatslägenheter, bl.a. genom att återinföra priskontroll vid överlåtelse av bostadsrätter, åtgärder som hindrar tillkomsten av bostadsrättsoch andelshus med s.k. strimlade lån och åtgärder som leder till avveckling av sådana låneförhållanden. Hit hör bl.a. en straffskärpning vid svart försäljning av hyreslägenheter och ökade spaningsoch utredningsinsatser från polisens sida. Men inte minst behövs åtgärder i syfte att stoppa hyreshöjningarna, pressa ned hyrorna och skapa större rättvisa mellan olika upplåtelseformer. Man måste ge låginkomsttagare, många flerbarnsfamiljer, socialt belastade, invandrare, ungdomar och andra grupper som nu är utestängda från en stor del av bostadsmarknaden möjlighet att bo i fastigheter och bostadsområden, som nu i allt hastigare takt blir förbehållna dem som har gott om pengar eller goda bankförbindelser. Det måste, herr talman, bli slut på en liberal bostadspolitik med bostaden som en handelseller marknadsvara. Vi måste få ett slut på marknadsanpassade hyror, spekulation i fastigheter, bostadsrätter och småhus liksom svart handel med hyreslägenheter. Staten och kommunerna måste satsa på en bostadspolitik med en social inriktning och ett socialt innehåll. Vpk:s förslag i motionerna 396 och 2625 ger anvisningar om vad som kan och måste göras både på kort och på lång sikt. Jag yrkar bifall till vpk-motionen i de delar de behandlas i föreliggande betänkande.

Herr talman! När man lyssnat till Oskar Lindkvist och Tore Claeson skulle man kunna tro att det finns uppenbara brister i den nu aktuella propositionen som föranlett utskottet, eller åtminstone delar av utskottet, att gå emot vad som där föreslås. Men så är inte fallet, utan bostadsministern får på alla väsentliga punkter stöd av utskottet. Bostadsministern får stöd i frågan om att lagen skall utvidgas till att gälla hela riket — och hon har nu också fått beröm för detta här — och hon får stöd också i frågan om att kommun och berörd hyresgästorganisation nu får ställning som part i tillståndsärenden, något som alla uppfattar som en förstärkning av hyresgästernas ställning. Den kritik som nu riktas mot den här propositionen är därför något svårförståelig, och den rör sig om några ganska perifera punkter i propositionen.

Den lag som nu föreslås innebär ju en betydligt starkare ställning för hyresgästerna i och med att den utvidgas till att omfatta hela riket. Jag vill också fråga de socialdemokratiska representanterna: Om nu förhållandena var så dåliga och frågorna så angelägna, varför lade ni då inte fram era förslag redan under den tid då ni hade en möjlighet att få igenom dem? Med den utvidgning av lagen som nu föreslås och som innebär att lagen skall omfatta hela riket uppnås en avsevärd skärpning av tidigare lagstiftning. Möjligheterna att stoppa olämpliga fastighetsägare utsträcks till hela landet. Det framgår av utskottets behandling av ärendet att alla har ställt sig bakom detta, och det är glädjande. Den synpunkt som framförts i motioner från såväl socialdemokratiskt som kommunistiskt håll och som går ut på att de bostadssociala kraven borde skärpas vid förvärv av hyresfastighet finns diskuterad i utskottsbetänkandet. Jag uppfattar det så att motionerna i denna del har blivit i hög grad tillgodosedda. Den kommunala prövning som nu skall äga rum över hela landet är ju ägnad att mycket starkt betona kommunernas ansvar för bostadspolitiken. Statsrådet har också framhållit att det är naturligt att kommunerna tar till vara hyresgästernas sakkunskap. Hyresgästerna får ju nu både en möjlighet att yttra sig över ansökan om förvärvstillstånd och tillfälle att i dessa ärenden föra talan mot hyresnämndens beslut. Hyresgästernas ställning har alltså stärkts i mycket hög grad. Genom förstärkningen av kommunens och hyresgästernas inflytande har man i propositionen betydligt starkare än tidigare betonat de bostadssociala aspekterna. Herr talman! Litet vid sidan av ämnet — det finns också en reservation — har man tagit upp frågan om förvärv av fastighet genom testamente. Det skall medges att detta är ett ganska komplicerat problem, men den principiella frågan om förvärv genom testamente behandlas ju i annat sammanhang av en utredning. Innan den utredningen är klar är det rimligt att vi inom civilutskottet väntar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I mitt inlägg påtalade jag den behandling som lagförslaget 1975 fick i civilutskottet och i kammaren. Vi vet ju att det socialdemokratiska lagförslaget gick ut på att lagen skulle gälla i hela riket. Här förelåg avslagsyrkande dels från moderata samlingspartiet, dels från folkpartiet och centerpartiet. I den gemensamma motionen skrev man att man inte ville att lagförslaget skulle antas, utan man önskade ett bättre lagförslag. Detta var innebörden av den ifrågavarande motionen nr 3 Herr Strömberg deltog ju i den debatten, och han har uppenbarligen plågats av den utveckling som följde på fastighetsmarknaden. I kompromissens intresse och för att undvika en förlust genom lottning här i kammaren accepterade vi en lösning som innebar att storstadsområdena fick börja att använda sig av den s.k. lex Backström. Detta är vad som har skett. Nu frågar sig herr Strömberg om det möjligen kan vara så, att bostadsministern i folkpartiregeringen får klä skott för att den socialdemokratiska regeringen en gång skrev ett så dåligt lagförslag. Nu kunde inte herr Strömberg godta lagförslaget, men vi kunde göra det. Till följd av kompromisser fick det sådana brister att vi redan i december 1976 hade en lång diskussion i denna kammare med den nya bostadsministern Birgit Friggebo för att om möjligt intressera henne för att göra någonting för att förbättra lagens verkan. Vem som helst kunde räkna ut att fastighetsskojarna skulle börja lämna de tre storstadsområdena för att i stället etablera sig i andra storkommuner i landet. Vi har under två riksdagar motionerat och haft två eller tre interpellationer och ständigt framhållit nödvändigheten av en skärpning av åtgärderna. Det är lätt att läsa om civilutskottets och kammarens handläggning. Då finner man att det är just de borgerliga i civilutskottet, och därmed de borgerliga i hela riksdagen, som har varit motståndare till denna utveckling. Beträffande testamentariska förvärv säger herr Strömberg att det pågår en utredning. Men är herr Strömberg ovetande om att den utredningen inte sysslar med de ärenden som behandlas i den motion som Per Bergman och jag har väckt och där vi har föreslagit att utredningen skall få just den här uppgiften för att vi skall vinna tid och snabbt kunna få fram ett beslut här i riksdagen?
Herr talman! Karl-Erik Strömberg säger: Om man hör Tore Claeson och Oskar Lindkvist skulle man kunna tro att det är en dålig proposition. Om jag avstår från att använda ordet ”dålig”, därför att sämre propositioner har vi trots allt sett också från folkpartiregeringen, vill jag ändå säga att de åtgärder som föreslås i propositionen är helt otillräckliga. Karl-Erik Strömberg säger också att det är en svårförståelig kritik som riktas mot propositionen. Förmodligen lyssnade herr Strömberg inte på vad jag sade. Jag försökte rätt utförligt beskriva min uppfattning, med utgångspunkt i det motionsförslag vi har ställt om förbättringar för hyresgästernas del, inte för fastighetskojarnas och spekulanternas del. De förslagen till förbättringar säger väldigt mycket om att det är befogat med kritik mot propositionsinnehållet. Sedan talar Karl-Erik Strömberg om att man skall utnyttja hyresgästernas sakkunskap. Det är precis det vi har tryckt på — att lagförslaget är dåligt och otillräckligt när det gäller hyresgästernas möjligheter att påverka ärendena och att påkalla prövning hos hyresnämnd. De förslag till förbättringar som vi lägger fram från vpk:s sida har det gemensamt att de skulle stärka hyresgästernas ställning och bättre utnyttja det herr Strömberg talade om — hyresgästernas sakkunskap. Till sist, i det här inlägget: Karl-Erik Strömberg säger att man i betänkandet diskuterar frågan om en social målsättning. Det gör man, men vad vi har efterlyst i det sammanhanget är ju en klarare målsättning —-en målsättning för staten och kommunerna, som innebär att man skall beröva dem som har spekulationsintressen på bostadsmarknaden allt inflytande. Det är också nödvändigt för att få en social bostadspolitik inte bara i ord utan i handling. Också på den här punkten, Karl-Erik Strömberg, är propositionen dålig. Den stakar nämligen inte ut någon klar social målsättning för hur man skall komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Jag skall börja med frågan om förvärv genom testamente. Jag har påpekat att den principiella frågan utreds. Visserligen handlar det inte om bostadsfastigheter, det handlar om jordbruksfastigheter. Den principiella frågan om testamentariskt förvärv prövas alltså av en utredning. Och det är resultatet av den som vi skall avvakta. Vidare är det så att den här propositionen i betydande grad innehåller förslag som ger hyresgästerna väsentligt starkare ställning än de har haft tidigare. Mot den bakgrunden tycker jag att man också har anledning att förmoda att de bostadssociala frågorna måste kunna prövas på ett från hyresgästernas utgångspunkt betydligt bättre sätt än tidigare. Det är väl ändå så att den kommun som är berörd — den där en fastighet ligger — har avsevärt större möjligheter än kanske någon annan att lägga bostadssociala synpunkter på ett förslag. Kommunen bör vara skickad till det, där finns de kunskaper och andra resurser som behövs. I detta fall innebär propositionens förslag ett klart steg framåt jämfört med tidigare. Och jag är med den utgångspunkten förvånad över den kritik som har riktats mot det. Vidare vill jag säga att det kan vara rimligt att i viss utsträckning pröva en lag under ett antal år, t.ex. i ett fall som detta, där lagen är begränsad till ett visst antal områden, på vilka man funnit att ingripanden i allra första hand behövs. Det kan också vara rimligt att man efter några års prövotid vidgar den med ledning av de erfarenheter man gjort.
Herr talman! Först och främst tror jag inte att Karl-Erik Strömberg har läst vare sig vår motion om testamentariska förvärv eller vår reservation vid utskottets betänkande. Jag kan inte tolka hans inlägg på annat sätt när han säger, att den utredning som pågår gäller jordbruksfastigheter och bara har en principiell anknytning till hyresfastigheterna. Vi har föreslagit att denna utredning skall få tilläggsdirektiv, eftersom det finns en sådan principiell anknytning, så att också hyresfastigheterna blir belysta från samma utgångspunkt. Vi föreslår detta helt enkelt av det skälet, Karl-Erik Strömberg, att man därigenom vinner tid. Man kan få en samtidig remissbehandling av resultaten av utredningens arbete med anledning av tilläggsdirektiven och av den övriga delen av utredningens förslag, och vi kan härigenom snabbare få upp ärendet till avgörande i kammaren. De borgerliga säger nej till en sådan behandlingsordning. Det är bara att konstatera att det tydligen föreligger ett stort missförstånd om vårt förslags egentliga innebörd. Karl-Erik Strömberg är dessutom bedrövad över att ingen talar väl om propositionen, och han har fått den uppfattningen att det råder ett allmänt missnöje med den. Jag har inte sagt särskilt mycket om propositionen mer än att den är ungefär lika bra som det socialdemokratiska lagförslag som förelåg 1975 och som Karl-Erik Strömberg och de andra på borgerligt håll ville avstyrka. Jag sade också i mitt inlägg att vi i denna fråga har förlorat nära fyra år på grund av den ovilja som ni sålunda har visat att göra något i detta sammanhang. Jag går alltså inte till angrepp mot propositionen utan mot er som har stoppat den tidigare handläggningen av denna fråga. Jag har i mitt inlägg sagt att propositionen är välkommen och att den är ett klart steg på vägen mot målet. Men det var inget klart steg på den vägen som herr Strömberg gjorde i sin replik. Vi kan redan nu förutse att propositionen har rader av brister. Jag nämnde två exempel från Stockholm, som visar att det nu aktuella lagförslaget är otillräckligt. Jag hoppas att också Karl-Erik Strömberg och hans borgerliga kolleger i civilutskottet har studerat dessa två exempel. Vi kan redan nu se att lagförslaget inte kommer att fylla den av oss avsedda funktionen. Därför är det ytterst beklagligt att man inte kan acceptera att ett tillkännagivande görs för regeringen om hur den bör handlägga frågan och om att den sedan skall komma tillbaka till riksdagen med ett förslag. Det är beklagligt, herr Strömberg, att ni bromsar utvecklingen i ett läge där ni vet att lagförslaget är klart otillräckligt.
Herr talman! Jag vill bara ta upp två saker. För det första har jag i mitt inlägg framhållit att vi tycker att det är bra att man nu börjar närma sig de förbättringar på det här området som vi från vpk under många år har slagits för. Vi har noterat de framsteg som har gjorts i propositionen. Låt mig för det andra bara ställa en fråga till Karl-Erik Strömberg: Vad har Karl-Erik Strömberg emot att även hyresgästorganisation skall ha rätt att påkalla prövning av förvärv och också genom kommunen skall erhålla anmälan om förvärv av hyresfastighet? Är inte detta förslag ett klart steg i den riktning som Karl-Erik Strömberg i sitt förra inlägg talade om när det gällde frågan om att utnyttja hyresgästernas sakkunskap? Om Karl-Erik Strömberg är överens med mig om att det måste vara ett steg i rätt riktning, kan han då förklara varför man i utskottet gått emot detta förslag?

Herr talman! Den principiella frågan om förvärv genom testamente är utomordentligt väsentlig. Den är grundläggande för vårt rättsmedvetande i landet. Det kan inte vara rimligt att vi tar ställning till denna utan att avvakta den principiella utredning som i fråga om jordbruksfastigheter nu pågår. Sedan kan vi i ett sammanhang diskutera detta. Vi har diskuterat frågan om hyresgästernas inflytande och hur detta skall komma till uttryck. Man har i föreliggande lagförslag gått en något annan väg än den Tore Claeson förordar. Hyresgästorganisationen har fått en möjlighet att yttra sig och kommunen kommer att lyssna till denna sakkunskap. Hyresgästorganisationen har alltså en klar möjlighet att genom denna sakkunskap kunna påverka kommunen inför dess beslut. Det väsentliga är att kommunen kan få ta del av den sakkunskap som finns. Hur sedan lagtexten kommer att utformas är en annan fråga.
Herr talman! Jag vill notera att Karl-Erik Strömberg svarade på en annan sak än den jag frågade om. Jag frågade om möjligheterna för en hyresgästorganisation att påkalla prövning av förvärv. Jag har sagt att hyresgästorganisation också skall erhålla anmälan från kommunen om förvärv av hyresfastighet. Den möjligheten är inte tillgodosedd. Jag frågade om hur Karl-Erik Strömberg ställde sig till detta.
Herr talman! Jag vill säga några ord till protokollet. Karl-Erik Strömberg sade i sitt senaste inlägg att frågan om de testamentariska förvärven är utomordentligt väsentlig och att den är grundläggande för vårt rättsväsende. Men han har tillsammans med de övriga borgarna i civilutskottet avstyrkt vår motion, i vilken vi föreslår att man skall ge tilläggsdirektiv till den sittande utredningen just för att få fram det sakmaterial som behövs för att kunna göra en riktig bedömning. Jag vill ha detta sagt till protokollet, för jag förmodar att Karl-Erik Strömberg inte är mottaglig för det som står i civilutskottets betänkande.
Den principiella prövningen kommer nu att ske i annat sammanhang, och den prövningen har redan påbörjats.

Herr talman! Trots att utskottet är enigt känner jag ändå ett behov av att vid behandlingen av den här frågan för regeringen understryka vikten av fortsatt medelstilldelning för att stimulera charterresandet från Sturup. Införandet av charterskatten som sådan var olyckligt, men det beslutet har jag redan tidigare kritiserat. De farhågor som jag och flera andra uttalade förra året när beslutet om charterskatten fattades har emellertid besannats. Såväl trafikutskottet som skatteutskottet framhöll då vikten av att utvecklingen följdes med uppmärksamhet och att, om så erfordrades, extra åtgärder vidtogs för att eliminera konkurrenssnedvridningen till Sturups nackdel på grund av införandet av charterskatten. Luftfartsverket begärde i januari i år hos regeringen extra medel för stimulansåtgärder beträffande chartertrafiken, och det är i och för sig glädjande att regeringen nu tillmötesgått denna begäran. Medelsanvisningen avser dock endast perioden april-juni i år. Nu säger statsrådet i propositionen att frågan om bidrag till chartertrafiken under nästa budgetår får prövas senare med beaktande av utvecklingen. Ja, det är inte långt fram till nästa budgetår, och någon likformig nordisk lagstiftning lär nog inte komma i brådrasket. Därför anser jag att regeringen ganska snart måste ge till känna sin beredvillighet att även fortsättningsvis ge ersättning för stimulansåtgärder till förmån för Sturups flygplats. Researrangörerna håller för resten på att planera inför nästa års säsong, varför det inte är tillräckligt att nästa gång bara ge medel för verksamheten i juli, augusti och september, om nu regeringen avser att göra detta. Det är inte bra att ersättningsbeskeden ges i efterhand, de borde komma i så god tid att charterbolagen, researrangörerna och luftfartsmyndigheterna vid förhandlingarna vet vilka förutsättningar som gäller. Statsrådet säger i tilläggspropositionen att det under innevarande vintersäsong inte inträffat någon nedgång i chartertrafiken på Sturup. Nu var väl inte de verkliga förhållandena kända när propositionen skrevs, då verkligheten talar ett annat språk. Under januari 1979 var antalet avresande resenärer i utrikes chartertrafik från Sturup 11 701 mot 11 179 i januari 1978. Det betyder en nedgång med drygt 1 96. I februari i år var man nere i 10 733 mot 12 621 förra året, en minskning med 15 96. Marssiffrorna utvisar en reducering från 16 407 till 12 535, alltså inte mindre än minus 22 96. Även aprilsiffrorna har nu kommit, och de pekar på en nedgång från 17940 till 16 113 eller minus 10,2 96. Motsvarande siffror för Kastrup är 49 911 för januari 1979 mot 48 576 i januari 1978, en uppgång med 2,7 96. I februari var antalet 50 338 mot 46 946 i februari 1978, en ökning med 7,2 96. Marsresultatet visar däremot en minskning på 5,8 96 från 58 188 i mars 1978 till 54 800 i mars 1979. De redovisade siffrorna visar inte en helt entydig bild för att man kategoriskt skall kunna påstå att nedgången på Sturup uteslutande beror på en överströmning till Kastrup. Fakta talar ändå för att det är absolut nödvändigt att sätta in extra stimulansåtgärder och att det är nödvändigt för Sturups framtida utveckling på chartertrafikens område att fortsätta med denna stimulans så länge någon konkurrensutjämning med Kastrup inte sker. Detta har klart utsagts i trafikutskottets betänkande, och jag ville med detta lilla anförande bara framhålla vikten därav.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:37 behandlas bl.a. regeringens förslag om införande av flyttningsbidrag i form av sökanderesor för personer i Finland som söker arbete i Sverige. Centerns ledamöter i utskottet har följt upp motion nr 2614 av Gösta Andersson som yrkar avslag på förslaget i fråga. Vår uppfattning är att man, med tanke på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, inte bör träffa någon separat överenskommelse mellan Sverige och Finland av det slag som förslaget innebär. Motivet för förslaget är enligt propositionen att man på ett bättre sätt än vad fallet nu är vill kunna kanalisera de arbetssökande genom arbetsförmedlingarna för att på det sättet söka motverka spontana resor av arbetssökande till Sverige. Utskottsmajoriteten är något försiktigare i sin bedömning och uttalar att förslaget inte skall tillmätas en alltför stor betydelse när det gäller att få ett bättre grepp om arbetskraftsströmmarna mellan Finland och Sverige. Från vårt håll är vi av den uppfattningen att ett sådant här förslag på intet sätt kommer att leda till det resultat som regeringen tror. Vi tror i stället att det kommer att leda till en ökad utvandring från Finland till Sverige på grund av att det ger möjlighet att erhålla gratis resa till den ort i Sverige där arbete har erbjudits. Det kommer också att leda till ett ökat intresse från svenska arbetsgivare att i ökad utsträckning anställa finsk arbetskraft i de mest produktiva åldrarna framför t.ex. arbetshandikappade. Därmed kan möjligheterna att bereda arbetshandikappade förvärvsarbete försvåras, och det kan leda till ett icke önskvärt resultat. Allas rätt till arbete betonas starkt i olika sammanhang och gäller självklart även de arbetshandikappade. Med det anförda, herr talman, får jag yrka bifall till den reservation som har fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Utskottsledamöterna är i sak överens. Vi är eniga så till vida att vi anser det angeläget att inte stimulera spontana resor till Sverige från Finland och den finländska arbetsmarknaden. Det föreliggande förslaget innebär att det skulle bli möjligt för arbetssökande att få reseersättning. Avsikten härmed är att förhindra de spontana resor som i dag i så hög grad förekommer och som så ofta leder till fortsatt arbetslöshet och besvikelse. Vi är alltså inte oense om att försöka hindra detta. Det förslag som regeringen har lagt och som vunnit utskottsmajoritetens gehör syftar till att begränsa de alltför många spontana resor av arbetssökande som nu förekommer. Utskottsmajoriteten har liksom Arne Fransson inte tillmätt förslaget så stor genomslagskraft att det skulle kunna lösa alla problem, men vi tror att det förbättrar situationen.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

Herr talman! Det här ärendet har en mycket allvarlig bakgrund. Det speglar ett av den nationella ekonomins mest aktuella och påtagliga problem. Det är därför ytterst otillfredsställande att kring detta problem nu producerats ett betänkande som saknar varje analys, varje sakresonemang, varje meningsfull formulering när det gäller problemet. Jag har läst många betänkanden under min tid i riksdagen, dock inget som utgör ett så massivt monument över utskottsledamöters tankelättja som just detta. Vi vet att kapitalexporten och kapitalflykten ur landet är ett ytterst brännande och svårt problem. Vi vet att det ingår i en kedja av strukturella förändringar i svensk ekonomi, vilka håller på att få mycket allvarliga effekter. Det finns ett samband mellan kapitalflykten och de bristande framstegen inom landets, teknologi. Det finns ett samband mellan kapitalflykten och den sneda strukturen i landets industri, som vållar allvarlig arbetslöshet och utslagning. Det finns ett samband mellan kapitalutflödet och bristen på långsiktig förnyelse av industrin i landet. Det finns slutligen ett samband mellan kapitalflykten och det ensidiga beroende som styr själva inriktningen av den teknologiska processen och som gör att landets situation präglas av politisk osjälvständighet på det området. Den som har ansvar inför landets industriella och teknologiska framtid, och den som tar det svåra arbetslöshetsoch utslagningsproblemet på allvar, får helt enkelt inte se så nonchalant på denna fråga som utskottet här har gjort. Det kan hävdas att den allmänna utvecklingen i industriländerna leder till att allt större mängder kapital strömmar mellan olika länder. Det är riktigt i ett visst avseende. Att det ekonomiska utbytet mellan nationer gör att strömmarna av kapital och krediter sväller är inte alls onaturligt och behöver i sig självt inte vara något problem för ett land som Sverige. Men läget för Sverige liknar inte läget för de kapitalistiska industriländerna i allmänhet och i genomsnitt. I den svenska utvecklingen finns en rad allvarligt oroande drag. Det borde utskottet ha beaktat. De dragen är nämligen väl kända och utförligt redovisade i offentligt material, bl.a. i en ytterst färsk och aktuell utredning, som det borde ha varit utskottsledamöternas sak att bevaka och läsa. Vilka är då, herr talman, dessa allvarliga och problematiska drag? För det första: Utflödet av kapital från Sverige är förhållandevis stort, sett i relation till landets befolkning. Om vi bortser från sådana internationella bankirländer som Holland och Schweiz, där det råder speciella förhållanden, så är den svenska kapitalutförseln vida större relativt sett än för Japan, Västtyskland, Frankrike eller Italien. Den ärt.o.m. större än USA:s. Sverige är då en liten, öppen ekonomi, där detta medför mycket betydande effekter i form av en försvagning av viktiga element i ekonomisk struktur och utvecklingsförutsättningar. För det andra: Kapitalexporten från de avancerade industriländerna i den kapitalistiska delen av världen har allmänt sett starkt ökat. Över huvud taget har kapitalrörelser från och till dessa länder starkt ökat. Men mönstret av förändringar ser mycket olika ut från land till land. För hela OECD-området undergick utflödet av investeringar från 1960 och fram till 1970-talets mitt en stegring med ungefär sex och en halv gång. Men också inflödet av investeringar ökade med nära nog samma proportion. Och vad betyder det? Det betyder att gapet mellan inoch utflöde inte genomgick någon omvälvande förändring. I Sverige däremot kan vi se en helt annan utveckling. Här börjar kapitalutflödet kraftigt öka under de åtta senaste åren av den socialdemokratiska regeringsperioden, för att efter 1975 undergå en dramatisk stegring. När de borgerliga är vid regeringen öppnas med andra ord slussarna i en förbluffande grad. Den avgörande skillnaden i förhållande till andra industriländer är emellertid för Sveriges del att inflödet inte alls ökar utan stannar på samma låga nivå. Följden av detta är ett våldsamt gap mellan utoch inflöde av investeringar. I OECD-länderna totalt är gapet mellan inoch utflöde av investeringar ca 35 96, räknat på summan av utflödande kapital. Men i Sverige är det mellan 85 och 90 96. I Sverige är det alltså inte fråga om ett allmänt ökat flöde i båda riktningarna — så som man i och för sig hade kunnat vänta vid ökad handel och vid sådana ekonomiska maktsträvanden från kapitalistiska ekonomier där privatkapitalet alltmer integreras och koncentreras. I Sverige är det i stället fråga om en jättelik dränering av landets resurser. Det är en flykt av kapital — någon annan beteckning är knappast rättvisande. Det är ett i hög grad ensidigt flöde av investeringar och därmed också av teknik och förnyelsepotential. Vilka är då de sannolika verkningarna av en sådan process en smula på sikt? Främst blir det naturligtvis en minskning av sysselsättningen i vitala delar av industrin och en allmänt väsentligt sämre utveckling av antalet arbeten som står till buds för människor. Men dräneringen har kanske framför allt kvalitativa effekter. Utrymmet för industriell förnyelse reduceras. Kvardröjandet i en relativt tung och råvarukrävande industristruktur blir mer markerat. Utflyttningen av sådana element av industrin som skulle ha behövts hemma — verkstadsoch sammansättningsindustri — är starkt framträdande. Hela den industriella förnyelseprocessen bromsas därmed upp — därför att i de länder till vilka kapitalet flyttar blir inte effekterna i form av förnyelsens grad och kvalitet vad de kunde ha blivit om de fått verka i den nationella ramen, där det råder andra förhållanden och andra stimulanser. Kapitalflykten förhindrar därmed industriella framsteg, försvårar ny och alternativ teknik och konserverar en alltmer ålderdomlig och belastande industristruktur i Sverige i förhållande till utvecklingens krav. Dessa utomordentligt mångfasetterade och allvarliga problem bildar utan överdrift sagt något av en nationell ödesfråga. Om dessa problem har finansutskottet inte ett enda ord att säga. På de fattiga rader man ägnar saken lyckas man endast få fram den lika ytliga som enfaldiga reflexionen att vpk:s motion i ärendet skulle ha till syfte att omöjliggöra alla utlandsinvesteringar — var man nu har fått detta ifrån. Får jag fråga: Förstår inte finansutskottet vad det handlar om? Ser ni inte detta problems dimensioner och innebörd? Särskilt förvånad blir jag över utskottets socialdemokrater. Inte nog med att ni över huvud inte vill ta upp problemet till behandling — ni skriver sedan ihop er med de borgerliga. Och så skickar ni fram en moderat att föra er talan. Vi protesterar mot ett sådant beteende. För arbetarrörelsen, för folket och för nationen handlar detta om ett stort och allvarligt problem. Situationen kan inte bara få utveckla sig som den nu gör utan att någon tar ansvar. Nationens resurser är inte de privata finansgruppernas ensak. Hela frågan om kapitalexport och utlandsinvesteringar, om industriutflyttning och ekonomisk utveckling i hemlandet måste penetreras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 576.

Herr talman! Jag vet inte vilka vanor man har inom vpk —-om man ”skickar fram” Jörn Svensson att försvara en motion. I finansutskottet har vi inte den terminologin. Vi delar upp ärendena, och jag är ingalunda ”framskickad” som moderat, som Jörn Svensson tror. Herr talman! Man kan inte påstå att vpk-motionen 576 om skärpta krav mot kapitalexport och industriutflyttning innehåller några större nyheter. Liknande krav väcktes under de två senaste riksmötena. Vid båda dessa tillfällen avslogs motionerna, och ingenting har framkommit som ger finansutskottet anledning att i år ha en annan uppfattning. Detta kan knappast kallas för tankelättja, som Jörn Svensson nu beskyller oss för, och talet om politisk osjälvständighet skorrar litet falskt i munnen på en vpk-are. Det finns enligt min mening flera goda skäl för ett avslag: 1. Vårt välstånd är i mycket hög grad beroende av hur vi lyckas med exporten. För att vidmakthålla och öka denna i en utomordentligt hård konkurrens kan vi inte sitta här hemma i Sverige och tro att orderna automatiskt strömmar in. Vi måste skaffa oss stödjepunkter utomlands i form av försäljningsbolag, detaljistkedjor samt också tillverkande företag, som kommer särskilt väl till pass, då exportorder till svenska företag ofta är förknippade med villkoret att viss tillverkning förläggs till det importerande landet. Enligt min uppfattning är direktinvesteringar utomlands till övervägande fördel för svensk ekonomi, eftersom de är ägnade att stärka det svenska näringslivet i den internationella konkurrensen. Att Jörn Svensson har en motsatt uppfattning är inte ägnat att förvåna. 2. För ett litet land som Sverige är det ett absolut villkor att vi även fortsättningsvis har en fri världshandel. Vi får inte begränsa nödvändiga kapitalrörelser och hindra för handeln nödvändiga investeringar. Skulle vi i alltför hög grad isolera oss kommer säkerligen vår vilja att medverka till en friare internationell handel att ifrågasättas. 3. Kravet i motionen om möjlighet att ständigt och totalt förbjuda investeringar i vissa länder hör förvisso inte hemma i en proposition om fortsatt valutareglering som det här är fråga om, något som alltså är ett ytterligare skäl att avslå motionen. 4, Det kan vidare tilläggas att motionärernas krav på skärpta regler för kapitalexport strider mot våra åtaganden enligt OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Knut Wachtmeister säger att inget nytt har framkommit sedan vi senast behandlade dessa frågor. Det är ett mycket märkligt påstående. Finansutskottet har alltså en talesman som heter Knut Wachtmeister. Sedan vi senast behandlade dessa frågor har det kommit ett mycket omfattande material på över 600 sidor från en utredning som tillsattes 1973 av den socialdemokratiska regeringen och som avlämnade sitt betänkande i oktober/november 1978. Det innehåller en bekräftelse på de problem, den struktur på kapitalrörelserna, de farhågor som jag här har påtalat som ett stort, långsiktigt nationellt problem. Får jag fråga: Är det inte något nytt när ett sådant material kommer fram som visar på de problem som jag här har påtalat? Är det nog för finansutskottet att säga att här har ingenting nytt framkommit? Har denna publikation fullständigt undgått er? Det är i så fall en sensationell ouppmärksamhet som utskottet har gjort sig skyldigt till. Sedan vill jag be Knut Wachtmeister att inte bara uttrycka sig i allmänt avfärdande ordalag. Vi förstår också att med den typ av hushållning som råder i den här delen av världen blir kapitalrörelser in i och ut ur olika länder en naturlig konsekvens — det är precis vad man kan vänta sig, och det påtalade jag också i mitt inledningsanförande. Men vad jag skulle vilja att finansutskottet och Knut Wachtmeister uppmärksammade är de speciella särdrag som den svenska situationen uppvisar med denna kolossala dränering, denna väldiga ensidighet och denna väldiga omfattning av kapitalflykten. Sedan vill jag ställa ett par frågor till Knut Wachtmeister, och de gäller faktiskt hela finansutskottet. Vi har föreslagit i vpk-motionen att när det gäller beslut om kapitalutflöde skall de fackliga organisationerna konsulteras. Av vilken anledning avstyrker ni det förslaget? Tycker ni att det inte angår de fackliga organisationerna om stora mängder kapital flyttas ut? Vi har också föreslagit att man skall begränsa kapitalexporten så att man inte understöder ekonomier och regimer i koloniala och fascistiska länder. Tycker herr Wachtmeister att det är fullständigt likgiltigt ifall man handlar med Chile eller ej, ifall man investerar i Chile eller ej? Betyder det ingenting för honom vad det chilenska folket och den chilenska befrielserörelsen tycker? Var snäll och svara mig på det!
Herr talman! Svaret på den sista frågan gav jag faktiskt i mitt inledningsanförande, när jag sade att hithörande frågor inte skall diskuteras i samband med valutaregleringen — det är en fråga för andra utskott att ta upp. Beträffande kravet att man skall höra fackliga representanter kan jag meddela Jörn Svensson att från 1974 har valutastyrelsen möjlighet att beakta även industrioch sysselsättningspolitiska strävanden vid sidan av penningoch valutapolitiska motiv. Valutastyrelsen utökas i sådana fall med fyra ledamöter — det vet säkert Jörn Svensson — en från vardera arbetsmarknadsdepartementet, industridepartementet, LO och TCO. Sedan sade Jörn Svensson att jag hade påstått att inget nytt hade framkommit. Jag kan faktiskt erkänna att det är något nytt som har framkommit, men det gynnar inte Jörn Svenssons motion. Det nya är att utlandsinvesteringarna har minskat både under 1978, i förhållande till 1977, och under första kvartalet 1979, jämfört med samma tid 1978. Jag kan också tillägga att de höga investeringssiffrorna för 1976-1977 till stor del beror på att en del svenska varv tvingades gå in och bevaka sina fordringar då utländska beställare inte kunnat lösa ut sina fartyg.
Herr talman! Knut Wachtmeister undviker fortfarande mina frågor och tar upp helt andra och nya sidor av problemet. Jag har frågat honom: Har ni tagit del av detta aktstycke? Vill ni påstå att detta inte ger något nytt till analysen av problemet? Vill ni påstå att de ganska uppseendeväckande fakta och mönster som där presenteras och utförligt redovisas i sådan grad saknar intresse för finansutskottet och riksdagen att ni inte med en enda rad behöver kommentera dem? Ni tycks över huvud taget anse att de inte har någon relevans till problemet. Är det riktigt och ansvarsfullt att inta en sådan attityd? Jag vill också gärna fråga herr Wachtmeister om han har läst detta betänkande. Jag frågar inte om han har läst alla 600 sidorna, det kanske är omänskligt. Men har han läst betänkandet i de väsentliga delar som ändå har direkt relevans till den problematik som vi nu diskuterar? Det kunde vara intressant att veta. Har det diskuterats på finansutskottets sammanträde när man behandlade denna fråga? Det skulle jag också vilja veta. Sedan är det mycket lätt att säga att till följd av den försämrade konjunkturen så inträder naturligtvis också tillfälliga avmattningar i kapitalexporten lika väl som det inträder temporära och kortsiktiga stegringar när konjunkturen går upp. Det är inte alls den frågan vi diskuterar här, utan vad vi diskuterar är den långsiktiga, strukturella utvecklingen, den långsiktiga trend som vi kan iaktta sedan början av 1960-talet och som uppvisar ett helt annat mönster för Sveriges del än för andra avancerade industriländer. Vilken slutsats föranleder det? Jo, det föranleder den slutsatsen att sådana kapitalrörelser och sådana mönster i kapitalrörelserna, som naturligtvis i en kapitalistisk världsekonomi från de avancerade industriländernas sida i och för sig är naturliga, de har i Sverige ingen naturlig dräkt. De uppträder i en annan gestalt, en gestalt som jag menar man måste inse är högst oroande och kan få högst oroande konsekvenser. Det var detta jag hade velat att finansutskottet och Knut Wachtmeister skulle uppehålla sig vid, därför att däri ligger det nationella framtidsproblemet för Sverige. Jag skulle gärna vilja höra Knut Wachtmeister äntligen kommentera detta problem i stället för att ägna sig åt florettstötar i sidofrågor och marginella delar av problematiken.